Herr talman! Helena Lindahl har frågat mig vad jag anser är orsaken till att regeringen och Trafikverket kommer med så olika uppgifter om byggstarten för Norrbotniabanan samt om jag avser att verka för att regeringen ska tillskjuta de medel som behövs för att infria vallöftet om att påbörja bygget av banan om senast två år.Trafikverket prioriterar sin verksamhet utifrån den nu gällande nationella planen för utveckling av transportsystemet, som beslutades av den förra regeringen. I den är inte Norrbotniabanan med. För denna regering är dock Norrbotniabanan en strategiskt viktig infrastruktursatsning. Regeringen avser att inom ramen för nästkommande infrastrukturplan genomföra byggstart av banan. Det handlar om en första etapp mellan Umeå och Dåva. Ambitionen är att den etappen ska kunna påbörjas under denna mandatperiod, troligen under 2018. Det förutsätter givetvis att det finns en gällande järnvägsplan för sträckan.Regeringen beslutade i februari förra året att tillstyrka 56 transportprojekt för vidare ansökan till EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility, alltså CEF. På listan över de projekt som skickades till EUkommissionen återfanns projekteringskostnader kopplade till Norrbotniabanan. Projektet har beviljats medel av EUkommissionen. Tillsammans med finansiering från berörda länsplaner för regional transportinfrastruktur möjliggjorde detta att Trafikverket hösten 2015 kunde påbörja arbetet med att ta fram en järnvägsplan för den aktuella sträckan. Trafikverkets arbete görs med inriktningen att möjliggöra en byggstart 2018.Regeringen är nu inne i arbetet med att ta ett samlat grepp om satsningarna på infrastrukturen under 2016 i en proposition och framtagandet av nästa nationella plan för utveckling av transportsystemet 2018-2029. Regeringen avser att i samband med detta precisera genomförandet av byggstart avseende Norrbotniabanan.

Herr talman! Tack, Anna Johansson, för svaret! Under valrörelsen talade sig Socialdemokraterna väldigt varma för Norrbotniabanan, inte minst i Västerbotten, där jag bor. Vallöftet var att den första sträckan, 9 kilometer mellan Umeå och Dåva industriområde, skulle byggas före 2018 års utgång. Det var ett tydligt löfte.Men trots alla löften från Socialdemokraterna om banan i fråga kvarstår en del frågetecken som jag skulle vilja reda ut. Min fråga är också: Ingår Norrbotniabanan i Sverigebygget/Sverigeförhandlingen? I så fall står det att det ska finnas en betydande extern medfinansiering. Vad betyder det i pengar? Eller ligger satsningen på Norrbotniabanan utanför Sverigeförhandlingen, och handlar det i så fall fortfarande om extern medfinansiering, eller tar regeringen och staten alla kostnader?Om det krävs någon typ av medfinansiering behöver Norrbotniabanan AB en förhandlingsperson att tala med. Det säger man också själv uttryckligen. Man har i dag ingen att förhandla med. Trots att man har stött på regeringen om detta händer inget.Det går inte, som ministern sa till mig i sitt svar, att bara vänta på att järnvägsplanen ska bli färdig. Ska ni uppfylla ert vallöfte, det vill säga att banan ska börja byggas senast 2018, är det bråttom, och då behövs en förhandlingsperson. Min fråga till ministern är då: När kommer detta att ske?Under det här året kommer ni att presentera en infrastrukturproposition. Min undran är hur stora delar av den totala byggnationen av Norrbotniabanan som kommer att finnas med. Järnvägsplanen i fråga, som håller på att tas fram nu, omfattar sträckan mellan Umeå och Skellefteå. Då är det viktigt att inte bara Dåvamyrasträckan finns med. Där kommer det ju inte att kunna åka speciellt många resenärer, för det är industrisopor som det handlar om först och främst.Järnvägsplanen har också en sista förbrukningsdag, om fem år. Även av den anledningen är det viktigt att veta om den här sträckan kommer att medfinansieras av staten eller regeringen. Annars skulle jag vilja säga att det är ett stort slöseri med både energi och pengar som läggs ned på att utreda något som regeringen inte kommer att avsätta medel till.
Herr talman! Tack, infrastrukturministern, för ett tydligt svar!Det var inte bara valet som vi förlorade 2006, vi i norra Sverige, utan vi förlorade en mängd viktiga projekt, bland annat Norrbotniabanan. Ett handslag från Göran Persson räckte tyvärr inte till för att den borgerliga regeringen skulle finna det vara intressant att driva projektet Norrbotniabanan. Den projektering och det arbete som hade lagts ned gick i papperskorgen - det måste man också ha med sig.Då är det tacksamt att vi nu, efter 2014, när vi kan börja ställa saker och ting till rätta, äntligen kan se att regeringens tydlighet också ger resultat i att Trafikverket nu upphandlar en järnvägsplan. Det är en järnvägsplan som behövs för att man ska kunna göra en trovärdig bedömning av kostnaderna. Det är också då en förhandlingsperson behövs, när sträckningen ska förhandlas del för del.Jag tror att vi alla kan instämma i betydelsen av upprustning av järnvägen. Tilltron till nya projekt är stort, och förväntningarna på nya projekt runt om i landet stora. Industrin har under de senaste tolv femton åren tydligt signalerat behovet av ytterligare ny järnvägskapacitet för norra Sverige, för att vara villiga att satsa på nya projekt.Norra stambanan går full. Den är dessutom på sina ställen i mycket dåligt skick. Nu pågår en viktig upprustning, men för att få ett fungerande parallellt spår är Norrbotniabanan viktig hela vägen upp till Luleå för att man ska få en fungerande järnvägskorridor genom hela Sverige.

Herr talman! Jag måste först kommentera min ärade kollega Isak From från Socialdemokraterna. Det är en lite märklig demokratisyn när man tycker att Norrland förlorade ett demokratiskt val 2006. Det enda som vi med säkerhet vet i en demokrati är att väljarna alltid vinner. Sedan kan vi ha olika uppfattningar om olika sakfrågor, men väljarna vinner alltid. Det är det som är så fantastiskt med att få leva i en demokrati. Jag delar inte riktigt Isak Froms syn på detta.När det gäller den andra delen kan vi tala väldigt mycket. Jag har förstått av kvällens övningar som mycket handlar om infrastruktur i norra Sverige, vilket jag tycker är kul, att Socialdemokraterna i norra Sverige är väldigt pressade. Man lovade mycket i valrörelsen, och det man har levererat hitintills är höjda skatter på bensin och höjda skatter på diesel. Man ska införa flygskatt, och man ska införa kilometerskatt. Det finns ingenting som man inte tänker beskatta som inte med kirurgisk precision slår mot väljarna i norra Sverige. Det slår mot väljarna i Västerbotten och väljarna i Norrbotten. De ska bära alla dessa kostnader.Allt det man lovade i form av satsningar har det dock blivit väldigt lite av. En av de saker som man har kvar att leverera gäller Norrbotniabanan. Där är vi helt överens över partigränserna, åtminstone i norra Sverige. Vi vill självfallet ha denna järnväg på plats. Hitintills har vi dock inte sett detta från regeringen. Vi har bara sett allt det negativa som skulle användas för att bekosta detta positiva.Det finns många frågetecken. Därför är det bra med den här typen av debatter, herr talman. Då kan vi reda ut saker och ting i den här kammaren. Hur mycket pengar är regeringen beredd att gå in med, till exempel, och i vilken takt för att bygga Norrbotniabanan? Hur mycket regional medfinansiering vill man ha, och så vidare?Detta är frågor som Helena Lindahl, min kollega från Centerpartiet ställde, och som det är fullt rimligt att ministern svarar på. Vad har man för tanke, och vad har man för plan? För inte kan det väl vara så att man tänker bygga 9 kilometer industrispår fram till Dåva och kalla det för Norrbotniabanan?
Herr talman! Man kan bara konstatera att om Helena Lindahl uppfattade att Socialdemokraterna talade varmt om Norrbotniabanan före valet var det i alla fall ingenting som vi hade sällskap av de borgerliga partierna i. Norrbotniabanan före valet 2014 var kallare än Antarktis på den borgerliga sidan. Men det är roligt att ni har upptäckt att det finns en Norrbotniabana som är viktig för norra Sverige och sambanden där nu efter valet. Vi välkomnar er in i den värmen.Vi har lovat att vi ska byggstarta Norrbotniabanan under den här mandatperioden. Det är med den inriktningen vi arbetar. Trafikverket kommer att sätta upp en projektorganisation under det här året, och vi kommer så småningom att ta ställning till en nationell plan för 2018-2029. Där är vår ambition att Norrbotniabanan ska finnas med, finansierad i den första delsträckan.Det är byggstarten vi har utlovat under den här mandatperioden. Vi har inte lovat att bygga färdigt hela Norrbotniabanan under innevarande mandatperiod, utan det vi har sagt är att vi ska byggstarta under mandatperioden och sedan bygga Umeå-Dåva. Det är det som är vårt vallöfte. Det innebär naturligtvis att vi ser att hela Norrbotniabanan är viktig, men där finns inte lika tydliga löften och inte heller lika tydliga planer. Men när det gäller byggstarten är den planerad under innevarande mandatperiod, och det är de planeringsförutsättningar vi har.Det finns självklart massvis med andra objekt runt om i vårt land som kräver finansiering och som man kan argumentera för utifrån olika perspektiv. Sverigeförhandlingen har också ett uppdrag av den tidigare regeringen att undersöka förutsättningarna för järnväg i norra delen av Sverige, vilket man möjligen skulle kunna tolka som till exempel Norrbotniabanan, och vilka förutsättningar det finns för olika typer av medfinansiering. Men när det gäller just den första delen, som är vårt vallöfte, kan vi naturligtvis inte ha ett vallöfte som bygger på att någon annan medfinansierar där vi nu inte ens har gått in i en förhandling. Svaret är att avsikten från regeringens sida är att finansiera denna del med statliga anslagsmedel.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Tack, ministern, för svaret! Jag kan nog säga att Centerpartiet har jobbat i decennier för en Norrbotniabana. Redan när jag var kommunpolitiker i Skellefteå debatterade vi det här hårt, och det var tio år sedan. Jag tror inte att någon behöver betvivla Centerpartiets engagemang i frågan. Jag vill därmed ha detta sagt, för jag tycker att det är sorgligt att vi ska höra socialdemokrater slå sig för bröstet och säga: Det är bara vi som vill ha en Norrbotniabana. Ingen annan vill ha det! Jag tycker att vi kan sätta punkt i den diskussionen.I min interpellation frågar jag även hur det kan komma sig att Trafikverket och ministern kommer med så olika uppgifter om när Norrbotniabanan ska börja byggas. Det är nämligen så att Trafikverket går ut och säger att det kommer att ske om 10-13 år, och vi har en minister som säger någonting annat: Det ska påbörjas före 2018. Det är klart att väljarna börjar fundera. Jag har fått frågor hemma eftersom detta är någonting som är högst aktuellt för Västerbotten och Norrbotten. Det måste tas på allvar, och därför tycker jag att det är viktigt att ställa frågan.Statsrådet Johansson påpekar att orsaken till att Trafikverket, som för övrigt ligger under Johanssons ansvarsområde, inte prioriterar Norrbotniabanan är att de utgår från den nationella infrastrukturplanen, där banan inte ingår. Det är konstigt att Trafikverket verkar så främmande för vad som sker i omvärlden, inte minst med tanke på EU:s satsning på det europeiska stomnätet där Norrbotniabanan ingår. Det ska vara färdigt 2030. Detta har alla medlemsstater godkänt, så även Sverige. Det kanske är på sin plats att ministern påminner verket om detta så att vi slipper otydligheter i framtiden. Det skapar ganska mycket oro bland allmänheten.I de direktiv som alliansregeringen gav Sverigebygget, numera Sverigeförhandlingen, fanns aviserat insatser för godstrafik i norra Sverige på drygt 10 miljarder. Men nu är frågan om vi i norr över huvud taget kommer att få se röken av dessa pengar. Med tanke på den kostnadsexplosion som vi nu ser i projektet Sverigeförhandlingen med en satsning på snabbtåg i södra Sverige, där kostnaden från början var 150 miljarder men nu prognostiseras till 190-320 miljarder, är frågan hur mycket pengar det blir över till andra projekt.Dessutom återstår att se om Sverigeförhandlingens satsningar ska inrymmas i den kommande nationella infrastrukturplanen eller om det blir en separat satsning. Om kostnaderna får skena iväg som de gör just nu när det gäller snabbjärnvägen i söder blir det ett problem för resten av landet, inte minst när det gäller satsningen på Norrbotniabanan. Jag tror att även de socialdemokratiska ledamöterna i den här kammaren är medvetna om detta.Som sagt: Eftersom detta var en sådan tydlig valfråga från Socialdemokraterna och eftersom vi fick så oerhört många argument mot hur lite vi vill satsa på Norrbotniabanan i medierna ser jag fram emot att Norrbotniabanan nu ska börja byggas före 2018. Med tanke på att järnvägsplanen handlar om sträckan Umeå-Skellefteå ser jag fram emot att den sträckan också byggs och finns med i den kommande nationella infrastrukturplanen. Jag tar det på allvar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Politik handlar oftast om prioriteringar. Göran Persson gjorde tillsammans med Börje Hörnlund och Olof Johansson en prioritering: ett handslag om Botniabanan. När det gäller stora infrastrukturprojekt behövs breda politiska majoriteter som är hållbara över val.Då gällde Botniabanan hela vägen upp till Luleå. Sedan inträffade någonting. Vi förlorade valet 2006. Då kom en annan majoritet som gjorde andra politiska val. Det innebar att byggslut blev Umeå. De långt utarbetade planer som fanns för hela sträckan gick i stöpet.Kan vi lita på Centerpartiet, Helena Lindahl? Kan vi lita på att vi får en bred politisk uppgörelse om frågan som håller över mandatperioder, så att näringslivet vågar tro på den viktiga infrastruktursatsningen? Kan vi våga lita på hela Centerpartiet? Jag vet att Helena Lindahl brinner mycket för frågan och har ett stort engagemang för Norrbotniabanan, men när det kommer till prioriteringar kommer hon att värdera regeringsmakten med Moderaterna och göra det avsteget? Det behövs långsiktig planering med stabila majoriteter över blockgränserna för att få satsningen att fungera. Är Centerpartiet villigt att ta den utsträckta handen och göra en långsiktig planering?
Herr talman! När ministern pratade om att något är kallare än Antarktis tänkte jag att hon kanske menade den elskatt som ska läggas på norra Sverige som gör att den som bor i en normalvilla i Norrland kommer att få betala 3 000 kronor mer för uppvärmningen. Det är kanske det ministern avser.Ministern säger att regeringen tänker betala 9 kilometer av 270 kilometer ur statskassan, om jag förstod henne rätt. Följdfrågan är enkel: Hur stor medfinansiering tänker sig ministern på de övriga 261 kilometerna av de exakt 270 kilometerna järnväg? Det har betydelse för det som sker, som Helena Lindahl från Centerpartiet förtjänstfullt tog upp. Det finns ett slutdatum på de järnvägsplaner som tas fram innan de måste göras om igen. Det vore onödigt att kasta en massa pengar i sjön om man inte avser att fullfölja planerna. Då kan en rimlig följdfråga till ministern vara: Hur stor medfinansiering tänker man sig på ett ungefär för att dra detta i land?Herr talman! Jag förstår att den här typen av debatter sedan regeringsskiftet är besvärande för riksdagsledamöter från norra Sverige. Vi kommer att få se både Isak From och Leif Pettersson med kraftfulla ordalag berätta om allt hemskt som har varit och allt bra som komma skall. Men komma skall har pågått ett par år. Ni har haft regeringsmakten. Ansvaret är ert att leverera. Hittills är det fråga om höjd bensinskatt, dieselskatt, flygskatt, kilometerskatt och höjd elskatt i Norrland. Det är skattehöjningar som med precision slår mot väljarna i norra Sverige. Det är vad ni har levererat hitintills. Jag förstår att det är besvärande för er.

Herr talman! Låt mig få travestera när Nobelpriset i litteratur tillkännages: Äntligen Norrbotniabanan!Nu är den på gång på riktigt. Det var den tidigare, som Isak From påpekade, men det valde Centerpartiet och Moderaterna i regeringsställning bort. Så var det. Ni valde bort att fortsätta att bygga Norrbotniabanan enligt den upprättade planen. De planer som fortfarande ligger, till exempel stora markreserverat, är ett hinder för kommunernas utveckling i norra Sverige - Piteå, Skellefteå och Luleå.Helena Lindahl brinner för Norrbotniabanan. Det är tydligt. Det ska ingen ta ifrån henne. Men i regeringen fick hon tji. I regeringen med Moderaterna som det ledande partiet blev det ingen Norrbotniabana. Där blev det ingen järnväg alls. Där pratade Anders Borg om överinvesteringar i järnväg. Sedan var det slut på den festen.Edward Riedl, och kanske även Helena Lindahl, vill slå sig för bröstet och säga att de gjorde en EU-ansökan och såg till att Botniska korridoren kom med bland TEN-T-projekten. Visst, det gjorde ni. Men ni satsade inte en enda krona på att förverkliga detta TEN-T-projekt som ni så förtjänstfullt sökte pengar till.Modellen känns igen från den tidigare debatten om Kvarken. Det var precis samma sak. Det skedde en EU-ansökan, men det blev inga pengar. Det är lätt att skicka in ansökningar till andra och begära pengar, men det är svårare att själv avsätta pengar till sådant som är viktigt och behövs i vårt land.Edward Riedl tror i sin uppblåsthet - höll jag på att säga - att det är besvärande för oss socialdemokrater att diskutera Norrbotniabanan eller infrastruktursatsningar i norra Sverige. Det kan jag upplysa om att det är det inte alls. Jag känner stor tillförsikt inför att den nuvarande regeringen känner till de problem som finns med infrastrukturen i norra Sverige och är beredd att göra någonting åt problemen. Nu finns en gällande infrastrukturplan där de satsningarna inte finns med. Det tar lite tid att få fram en ny infrastrukturproposition och en ny åtgärdsplan, men sedan är vi på spåret. Det är inte ett dugg besvärande för mig eller för Isak From - om jag tolkar hans ansiktsuttryck rätt.Vi känner i stället att det finns en möjlighet. Det här ger oss möjlighet att diskutera infrastrukturen i norra Sverige, att få diskutera Norrbotniabanans hela sträckning. När sträckan upp till Skellefteå har projekterats ska en ny ansökan till EU in om att lägga fast järnvägsplaner för sträckan mellan Skellefteå och Luleå. Så är det. Det kommer att finnas med i den kommande planen. Jag är helt övertygad om att vi kommer att få se en sådan utveckling.
Herr talman! Det råder en ordning i det här landet att det är politikerna som fattar beslut om den politiska inriktningen och våra myndigheter som genomför politiken på uppdrag av, i det här fallet, regeringen. Det är en bra ordning. Det vore märkligt om myndigheterna, till exempel Trafikverket, började reagera på signaler i omgivningen och på eget bevåg ritade om i nationell plan. Jag är tillfreds med att Trafikverket svarar utifrån gällande nationell plan. Däremot kommer den här regeringen att ta ansvar för att första etappen av Norrbotniabanan kommer att finnas med i nästkommande nationell plan och byggstartas under innevarande mandatperiod. Det är vad vi har lovat, och det är vad vi har för avsikt att genomföra.I Trafikverkets inriktningsunderlag för kommande period framgår det, inte minst till följd av de senaste åtta årens borgerliga politik, att konsekvensen har blivit ett enormt eftersatt underhåll på vår järnväg. Det har skett alldeles för få investeringar i utbildning i de kommunala verksamheterna, i infrastruktur och i bostäder. Det innebär att de pengar som finns till förfogande i nästa nationella plan, även om ambitionsnivån höjs, inte kommer att räcka till allt som vi önskar. Det kommer att innebära tuffa och svåra prioriteringar.Trafikverket pekar på att det till stor del kommer att behöva göras underhåll och förbättringar i befintlig infrastruktur. Utrymmet för stora nya objekt kommer att vara begränsat. Till det kommer Sverigeförhandlingen, som naturligtvis är oerhört utmanande och svår.

En stor del av detta handlar om att vi under förra mandatperioden hade en finansminister som ganska envist hävdade att vi hade överinvesterat i järnvägen i Sverige. Jag tror att vi är ganska många som är beredda att skriva under på att vi inte riktigt håller med om den analysen. Konsekvenserna av den inställningen får vi leva med nu.

Herr talman! Tack, ministern! Jag brukar inte så ofta citera Göran Persson, men jag ska göra det nu.Jag var på ett seminarium i Skellefteå för några år sedan. Där sa Göran Persson någonting som var väldigt klokt, nämligen att det är på samma sätt med infrastruktursatsningar som med elektriciteten. En gång i tiden drog man ju in elektriciteten i varenda stuga - oavsett om det var i glest befolkade områden, på en bergstopp eller i en tätbefolkad stad - för att det var en demokratifråga. På samma sätt är det med infrastrukturen - den ska finnas i hela landet för att det är en demokratifråga. Det tycker jag var väldigt klokt sagt. Det har följt mig, och jag brukar faktiskt använda det.Däremot måste jag säga att det som oroar mig är att ett enda projekt, även om det är viktigt med snabbtåg i södra Sverige, ska ta så mycket kräm från allt annat. Om det är så att det kommer att kosta uppemot 300 miljarder, det vill säga att det kommer att ta stora delar av infrastrukturbudgeten, innebär det ju att resten av landet får dela på det lilla som blir kvar för att det är så. Vad kommer det då att bli för infrastrukturinvesteringar? Då kommer det inte att bli de här demokratiska investeringarna över hela landet och sannolikt inte någon Norrbotniabana heller. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerMina vänner! Då kommer det att gå 200 år innan Norrbotniabanan är byggd. Det kan väl inte ens ni vara nöjda med. Även om jag vet att Isak From och Leif Pettersson är stora vurmare för det här kan jag säga att jag litar på er, men jag litar inte på er regering.

Fru talman! Man skulle kunna travestera en annan minister och lite lättsamt säga att de borgerliga har börjat bli som ivriga bävrar när det gäller Norrbotniabanan.Tidigare var det, som Anna Johansson karakteriserade debatten, som i Antarktis. Det gick liksom inte. Norrbotniabanan var ett icke-projekt när man ville diskutera det med förra infrastrukturministern. Hon talade om stora medfinansieringar från näringslivet och en massa saker som man närmast skulle kunna tro var tagna från Mars. Det var i alla fall saker som inte var realistiska. Det är inte realistiskt någonstans i vårt land att näringslivet skulle gå in och investera i statlig infrastruktur. Men det var liksom det förbehåll man hade för att ens diskutera en bana i norra Sverige. Det var ingen som trodde att det var någon realism i det. Det var därför man körde fram det här, för att på det sättet kunna få bort hela projektet.Men nu är ljudet annorlunda. Nu är man med och på, och man vill bygga. Det är väl jättebra att i alla fall vi ledamöter från norra Sverige är överens om att det här är ett jättebra projekt.
Fru talman! För den här regeringen finns det några mål som är lite viktigare än de andra.Ett handlar om att vi ska få fler människor i arbete. Det målet är svårare men också viktigare än någonsin tidigare i och med den befolkningsökning som vi har haft det senaste året. Då är det naturligtvis viktigt att de jobb som ska tillskapas tillskapas i hela landet.Vi talar också om att vi ska nå våra klimatmål och våra miljömål. Det innebär att vi behöver ha system där det blir lite dyrare att förstöra miljön och lite mer fördelaktigt att göra kloka klimatval. Det är inte någonting som är valfritt, utan den vägen måste vi gå. Det ansvaret kommer vi att ta.Självklart har vi fortfarande stora utmaningar framför oss, men vi gör nu stora satsningar. Vi har gjort stora satsningar på bredbandsutbyggnad i hela landet. Vi har ett ambitiöst och omfattande landsbygdsprogram. Vi har ett ambitiöst och omfattande skogsprogram.Vi gör åtskilliga insatser på område efter område när det gäller att stötta turismen, små och medelstora företag, innovation och företag i tidiga skeden som träffar över hela landet. Syftet är att både få till en nödvändig omställning och skapa jobb på sjysta villkor och med en lön som man kan leva på. Också i det perspektivet är Norrbotniabanan en viktig fråga.Vi hade naturligtvis inte talat om Norrbotniabanan om vi inte hade en ambition att fortsätta bygga efter Dåva. Däremot har vi inte lovat i vilken takt utbyggnaden ska ske. Det är en viktig skillnad. Vi har lovat första etappen, och den kommer vi att leverera. Vi har inte lovat hur fortsättningen ska se ut. Men att vi har en ambition är alldeles tydligt.